Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket utan vill till sist bara göra det konstaterandet att det till synes är signifikativt att flera ledamöter av moderata samlingspartiet och en folkpartist stått upp till frenetiskt försvar för utskottet i detta ärende. Centern och en socialdemokrat, herr Yngve Persson, ser ju detta som en verklig jämlikhetsfråga. Voteringen kommer att bli mycket intressant, sedd ur min synpunkt.

Herr talman! Bara en kort upplysning! När herr Strandberg sade »de förkättrade statstjänstemännen» kom jag att tänka på att man i regel sätter likhetstecken mellan statsoch kommunalanställda. Jag finner det därför angeläget, inte minst från min egen synpunkt, att påpeka att de här förmånerna inte gäller de kommunalanställ da. Man kunde få den uppfattningen, när man hörde herr Pettersson ta som exempel grundskolerektorerna, vilka sorterar under den kommunala skolstyrelsen men är statstjänstemän. Det betyder att om en grundskolerektor kommer in i riksdagen så får han förmånerna, men om vaktmästaren i samma skola blir riksdagsman så får han inte dessa förmåner.

Herr talman! Jag vill i all korthet säga att jag ansluter mig till reservationen. Jag har erfarenhet från ett offentligt förvaltningsområde, där vissa problem mycket väl skulle kunna lösas genom inrättandet av halvtidstjänster, och är övertygad om att en sådan ordning också skulle vara till fördel för den produktion som presteras inom det området. Jag vet även att många arbetstagare på den offentliga sektorn anser det vara ett angeläget önskemål att denna fråga löses. Jag är medveten om att detta inte är något särskilt lätt problem, Det är dock i allra högsta grad motiverat att frågan blir föremål för utredning och att ett resultat nås, som kan sägas vara värdigt den som vill sköta sin personalvård på ett rätt sätt.

Herr talman! Jag vill stryka under att utskottet delar motionärernas uppfattning att det bör ges möjligheter till deltidstjänstgöring. Men om den saken behöver man knappast diskutera, ty såsom framgår av redovisningen i utskottsutlåtandet föreligger alla förutsättningar att där så finnes lämpligt inrätta deltidstjänster. Vad meningarna går isär om är huruvida de tjänsterna skall kunna ordinariesättas. Utskottets majoritet finner det »föga meningsfullt» att utreda frågan om en ny tfjänstetyp inom det nuvarande tjänstesystesmet, då detta som sådant är föremål för utredning. Herr talman! Med de anförda synpunkterna ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 42 berör relationerna mellan de anställda och ägarintressena i företagen, men infallsvinkeln är, som herr Brundin nyss påpekade, något annorlunda än i det tidigare diskuterade motionsparet. I folkpartimotionerna begärs en utredning för att man skall få fram förslag och metoder som stimulerar till att ge löntagarna andel i ett långsiktigt företagssparande. Att söka finna former för att ge löntagarna i ett företag andel av vinsten i en eller annan form är inte någon ny tanke för folkpartiets del. Vi har väckt förslag om detta vid flera tidigare riksdagar, första gången redan 1949. Förslaget är inte heller någon skrivbordskonstruktion. Skilda system har under årtionden tillämpats i de flesta industrinationerna, t.ex. USA, England, Tyskland och Frankrike. I vårt land har det däremot hittills varit svårt att vinna gehör för dessa tankegångar. Man har inte ens velat medverka till att få fram ett fullgott sakmaterial som kan ligga till grund vid en förutsättningslös prövning, som i första hand bör göras av arbetsmarknadens parter. Varför återkommer då folkpartiet med detta yrkande i år igen? Ja, svaret framstår klart för var och en som läser motionerna. Vårt samhälles stora investeringsbehov finns dokumenterat i snart sagt varje officiell ekonomisk skrift, och ingenting tyder på att ambitionsnivån skulle sjunka. Tvärtom stiger kraven på förbättrad service inom varje samhällssektor, inte minst vårdsektorn. Därtill reses med ökad styrka nya krav, t.. ex. på miljöskyddets område och för ett större internationellt engagemang. Denna komprimerade beskrivning av samhällsekonomins utveckling framställer med all önskvärd tydlighet nödvändigheten av en väl fungerande kreditmarknad. För att vi skall få en sådan krävs framför allt ett omfattande sparande. Trenden har under senare år gått mot en ökad andel offentligt sparande. Det kan förtjäna nämnas att AP-fonderna den 31 oktober i år passerade 30-miljarderstrecket. Samtliga sparbankers inlåning beräknas 1969 till dryga 29 miljarder. I dagens tidningar har konjunkturinstitutet publicerat sin höstrapport. Av den framgår att hushållssparandet beräknas sjunka under 1969 med 500 miljoner, från 2,5 miljarder 1968 till 2 miljarder innevarande år. Dessa påpekanden skall inte uppfattas som någon kritik mot det offentliga sparandet, utan som ett försök att framhäva betydelsen av att det enskilda sparandet också hålls uppe på hög nivå. Vad beträffar det enskilda företagssparandet hävdar professor Börje Kragh i utredningen »Finansiella långtidsperspektiv», att detta kan väntas minska kraftigt. Det är mot den bakgrunden man skall se förslaget om att söka finna former för de anställdas deltagande i ett långsiktigt företagssparande. Om de svårigheter, som onekligen häftar vid systemet, kan lösas i samförstånd med <arbetsmarknadens parter, finns bättre förutsättningar att hålla industrins självförsörjningsgrad av kapital på en godtagbar nivå. Om det inte lyckas, finns stor risk för att den djärva satsning som kännetecknat den svenska industrins investeringsverksamhet hämmas, med försämrad konkurrensförmåga som följd. Frågan om självfinansieringen och industrins investeringsvilja är inte minst väsentlig mot bakgrunden av den debatt som förts om det som benämns »den amerikanska utmaningen». De 50 största USA-företagen har en mer än dubbelt så stor omsättning som de 50 största europeiska. Detta beror inte på att de har ett större antal anställda — tvärtom är de på detta område förvånansvärt lika. Men kapitalet per sysselsatt är i de 50 största amerikanska företagen cirka 25 000 dollars, i Europa däremot endast cirka 13000 dollars. Och självfinansieringsgraden i de amerikanska företagen ligger vid 75 å 80 procent mot väntade 50 procent hos de svenska företagen i slutet av 1970-talet. Herr talman, jag kommer senare att yrka bifall till reservationen vid utlåtandet nr 42. Med hänsyn till de likartade problem som är framförda i det motionspar herr Brundin pläderade för, vill jag också meddela att jag där kommer att avstå från att rösta.

Herr talman! Yrkandena i de tre motionsparen rörande åtgärder för att åstadkomma en ökad företagsdemokrati, vilka behandlas i bankoutskottets utlåtande nr 41, överensstämmer i långa stycken med tidigare behandlade förslag. De fyra stora arbetsmarknadsorganisationerna — SAF, LO, TCO och SACO — anser i sina remissyttranden att frågor om företagsdemokrati borde lösas genom Överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter och att någon statlig utredning inte erfordras för att önskat utvecklingsarbete skall komma till stånd. Utskottet hänvisar också i sitt utlåtande till vad som hänt på hithörande områden under senare år, bl.a. den samarbetsöverenskommelse mellan SAF, LO och TCO som gäller fr.o.m. år 1967. Man kan även peka på det av parterna inrättade utvecklingsrådet för samarbetsfrågor som har till uppgift att verka för effektivisering av samarbetet inom företagen och att bistå företag och arbetsmarknadsorganisationer med utbildning, information och rådgivning i olika samarbetsfrågor och främja företagsnämndernas verksamhet. Även inom andra arbetsmarknadssektorer har samarbete etablerats. Statsförvaltningens centrala samarbetsråd för personalfrågor har trätt i funktion den 1 juli 1969. Dess uppgift är att följa utvecklingen på samarbetsområdet inom statsförvaltningen och verka för ett effektivare samarbete mellan myndigheterna och de statsanställda. Inom LO har man i höst tillsatt en utredning, som inför LO:s kongress 1971 skall studera problem för företagsdemokratins område. Utredningen skall enligt utfärdade direktiv gälla olika grunder av inflytande för de anställda. Även inom TCO har tillsatts en utredning, främst inriktad på företagsnämndernas arbete. Inom den statliga sektorn har statsrådet Wickman tillsatt en delegation för frågor rörande försöksverksamhet för fördjupad företagsdemokrati vid de statliga aktiebolagen. Vidare har statsrådet Löfberg i september i år bemyndigats tillsätta en utredning angående försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati i statsförvaltningen. Med hänvisning till pågående aktiviteter i arbetsmarknadsparternas egen regi ber jag, herr talman, få yrka avslag på samtliga motioner samt yrka bifall till utskottets hemställan. Så kommer jag till bankoutskottets utlåtande nr 42 som vi också nu behandlar och som är föranlett av två motioner från folkpartiet vilka herr Wirtén alldeles nyss har pläderat för. Där hemställer motionärerna om en parlamentarisk utredning om de anställdas andel i ett långsiktigt företagssparande. Även denna fråga har behandlats flera gånger tidigare i riksdagen, men motionerna har alltid avslagits. Då arbetsmarknadens huvudorganisationer i sina remissvar i år liksom för ra året ställt sig avvisande till en utredning i ämnet finner utskottet ingen anledning att tillstyrka den utredning som motionärerna hemställt om. Herr Wirtén nämnde också här i sitt anförande att det måste finnas ett samförstånd mellan arbetsmarknadens olika parter för att man över huvud taget skall ha möjlighet att komma fram till något som helst resultat. Eftersom detta samförstånd enligt vår bedömning i utskottet för dagen saknas och arbetsmarknadens parter anser att de själva skall lösa dessa frågor kommer jag, herr talman, att även vad det gäller detta utlåtande yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Enligt naturvårdslagen är naturvården både en statlig och en kommunal angeläghenhet. Beslutanderätten i de frågor som regleras i lagen har emellertid lagts enbart på statliga organ, främst länsstyrelserna. Motionärerna i ärendet anser att man — främst av principiella skäl — borde undersöka möjligheten att lägga vissa beslut i händerna på kommunala myndigheter. Man framhåller som förebild vissa regler i byggnadsstadgan, som för de fall det där gäller ger länsstyrelserna möjlighet att delegera beslutsfunktionen till lokala kommunala organ. Det är då fråga om byggnadsnämnden. Utskottet har inte velat godta det förslaget. Vid utskottsutlåtandet är fogad en reservation av tre ledamöter, och jag är en av dem. Enligt min mening bör önskemålet att ge kommunerna beslutsfunktioner även enligt naturvårds lagen kunna tillgodoses. Motionärerna har nämnt exempel på sådana beslut som är lämpliga att delegera. Det gäller en del mindre betydelsefulla dispensärenden, där frågan är om landskapsbilden tar skada av vissa företag. Med de angivna reglerna i byggnadsstadgan som förebild önskar vi alltså att möjlighet skall öppnas för kommunala organ att inträda när det gäller beslut av lämplig omfattning enligt naturvårdslagen. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Som framgår av tredje lagutskottets utlåtande tillkommer det länsstyrelserna att lokalt pröva tillstånd när det gäller nybyggnad, upplag eller annat arbetsföretag som inom visst område i väsentlig mån kan skada landskapsbilden. Eftersom det är kronan som har det primära ekonomiska ansvaret för de ersättningar som kan aktualiseras av besluten i naturvårdsärenden, har beslutanderätten överförts till statligt organ. I reservationen som ansluter sig till motionerna I: 795 och II: 932 anses att de beslut i naturvårdsärenden som icke föranleder ersättningsanspråk bör kunna delegeras till kommunala naturvårdsorgan. En uppdelning av dispensärenden mellan länsstyrelse och kommun på föreslaget sätt skulle enligt tredje lagutskottets mening vara högst olämpligt och orealistiskt. Hur förfarandet än skulle ordnas, kunde man inte undvika dubbelarbete. Reservanterna gör gällande att naturvårdslagen nu varit i kraft i nära fem år, varför god erfarenhet har vunnits av lagens verkningar. Om vi emellertid tar del av remissyttrandena i anledning av motionerna, får vi en helt annan uppfattning. Av dem framgår, att lagen varit i kraft under så kort tid att tolkningen och tillämpningen ännu inte nått en sådan fast praxis eller givit sådana allmänna erfarenheter, att beslut i dispensfrågor kan överföras till kommunala serviceorgan. Fördelen med att beslutanderätten ligger hos länsstyrelserna är att man kan få regionala och likartade bedömningar i naturvårdsfrågor, och för de kommunala organen kan det vara känsliga frågor att behandla, vilket i och för sig kan leda till att naturvården blir eftersatt. Naturvårdsärenden av den art som här berörs kräver speciell sakkunskap, och sådan saknas för närvarande hos kommunerna. Anskaffande av dylik personal skulle bli en kostnadskrävande uppgift för kommunerna, i synnerhet de befolkningssvaga, och det är hos dessa kommuner som naturskyddet i första hand är angeläget. Därtill vore det väl föga rationellt, om varje kommun skulle hålla sig med sådan personal. Tredje lagutskottets utlåtande styrkes av remissyttrandena — inte i något Ang. bidragsgivning till skogsbilvägar av de nio yttranden som avgetts har motionerna tillstyrkts. Med anledning härav ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionsparet I: 237 och II: 273 hemställes om förslag till ändrade «bestämmelser = beträffande statsbidraget till byggande av skogsbilvägar, varvid särskild hänsyn bör tagas till väntade flottledsnedläggelser och de redan vidtagna nedläggningsåtgärderna i Indalsälven och Ljungan. Nedläggelser av flottlederna medför behov av en betydande utbyggnad av skogsbilvägnätet i berörda områden. För att underlätta denna utbyggnad anser vi motionärer att en höjning av statsbidragsprocenten bör ske till ifrågavarande projekt. Utskottet anför att skogsbruksutred ningen synes vara oförhindrad — om utredningen anser det motiverat — att i samband med sin pågående översyn av ifrågavarande statsbidragsbestämmelser ta upp de i motionerna behandlade frågorna till övervägande, varför utskottet föreslår att motionerna lämnas utan åtgärd. I en tidigare debatt här i kammaren med anledning av huvudflottledsnedläggelserna har från socialdemokratiskt håll framhållits att de berörda skogsägarna inom Indalsälvens och Ljungans flodområden skulle ha haft god tid på sig före ikraftträdandet av flottledsnedläggelsen. Från berörda myndigheter, bl.a. vägmyndigheterna inom området, har motsatt uppfattning framförts. Tiden har varit alltför kort för att erforderliga åtgärder skulle ha kunnat vidtagas. Den senare uppfattningen måste vara den riktiga. Såsom stöd för den uppfattningen kan anföras att överenskommelsen om nedläggningen träffades i januari och februari 1966 med ikraftträdande för Ljungans del i och med utgången av 1968 års säsong och för Indalsälvens del i och med 1969 års flottningssäsong. För sådana väsentliga förändringar i ett gammalt transportsystem kan två års varsel för Ljungan och tre år för Indalsälven icke anses tillfredsställande. På grund härav har skogsbilvägbyggandet i de berörda områdena fått en ökad betydelse för att motverka nollområdenas utbredning. En ökning av statsbidragsandelen skulle positivt bidraga i den riktningen.

I skogsstyrelsens yttrande över motionerna när det gäller Jämtlands län anges den andel som påverkas av flottledsnedläggelsen till cirka 800 kilometer av den totala vägplanen om 3500 kilometer, således cirka 20 procent. Samtidigt säger skogsstyrelsen att nedläggningen av flottningen i Ljungan, Gimån och Indalsälven inverkar på skogsbilvägbyggandet så att vissa vägar, som tidigare inte upptagits i vägnätsplanerna, behöver utbyggas. Vidare ändras = prioriteringsordningen = eller klassen för vissa av de i den tidigare planen upptagna vägarna. Skogsstyrelsen berör också skogsbruksfonderna och = anslagsgivningen ur desamma till skogsbilvägbyggandet i områdena. Skogsbruksfonderna bildades för att motverka flottledsnedläggelserna. I skogsstyrelsens remissvar framförs att skogsbruksfonden inom Ljungans, Gimåns och nedre Indalsäl vens flodområden har en sådan storlek att den väl räcker till för bidragsgivning till de skogsvägbyggnader som blir påverkade av transportomläggningen. Vidare säger skogsstyrelsen att bidrag ur skogsbruksfonderna för närvarande utgår normalt med hälften av den kostnad som kvarstår sedan eventuellt statsbidrag eller andra allmänna bidrag avräknats. Fonden har, enligt skogsstyrelsen, valt att begränsa bidragsprocenten trots att medelstillgången åtminstone för huvudområdet medger större bidrag till projekt som i första hand kan komma i fråga. På grund av detta påstående vill jag anföra en annan uppfattning. Med anledning av att ett aktuellt vägprojekt inom området ansökt om bidrag ur den tidigare nämnda fonden vill jag redogöra för detta ärendes behandling, vilket inte styrker skogsstyrelsens uppfattning. En skogsbilväg projekterades av skogsvårdsstyrelsen i länet med en totalkostnad på 170 000 kronor, varav i planläggningskostnader 5 040 kronor. Ansökan om 50 procents statsbidrag beviljades med 85 000 kronor. Av detta belopp tillgodoräknade sig skogsvårdsstyrelsen för planeringskostnader 5 040 kronor och för kontrollkostnader 3 300 kronor, tillsammans 8 340 kronor. I ansökan till skogsbruksfonderna för Ljungan, Gimån och Indalsälven redovisades detta och anhölls om största möjliga bidrag av resterande kostnad för fastighetsägaren. Fastighetsägarens verkliga kostnad var ca 93 000 kronor. I beslut från fondens fördelningsnämnd den 7 november 1968 meddelades att ett bidrag skulle utgå med 10 000 kronor. Därtill krävdes att såsom villkor för bidraget skulle gälla, att kraftintressenter i berörda nederbördsområde skall äga rätt att nyttja vägar och broar, till vilka bidrag utgår, utan annan kostnad än att de skall deltaga i underhållet i mån av sådant nyttjande. Av det här relaterade fallet kan ifrågasättas skogsstyrelsens uttalande, som jag här tidigare refererat till. Skogssty Ang. bidragsgivning till skogsbilvägar relsen säger att fonden är tillräcklig för bidragsgivning och att bidragen normalt utgår med hälften av kvarstående kostnad efter statsbidrag. I detta fall blev det ca 11 procent i stället för 50 procent.

I sitt yrkande över motionerna anför skogsbruksutredningen att några direkt formella skäl, sett utifrån utredningens förslag, att betrakta nedläggande av flottled som ett sådant synnerligt skäl att högre bidragsprocent skulle kunna medgivas, torde inte föreligga. Skogs ruksutredningen anser dock att det i vart fall inte kan begränsas enbart till Indalsälven och Ljungan. Detta har inte heller varit motionärernas syfte på grund av att andra nedläggningar av huvudflottleder är aktuella, men genom det tidigare påtalade förhållandet att nedläggningen i Indalsälven och Ljungan redan trätt i kraft, framstår det klart att skogsbruksutredningens positiva syn om synnerliga skäl kan åberopas för just de nu berörda områdena. Med hänsyn till utskottets skrivning att skogsbruksutredningen synes vara oförhindrad att i samband med sin pågående översyn av ifrågavarande statsbidragsbestämmelser ta upp de i motionerna behandlade frågorna till övervägande och med hänsyn till skogsbruksutredningens syn på att nedläggningarna av flottlederna är synnerliga skäl för högre bidragsgivning har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Trots att jordbruksutskottet i sitt utlåtande nr 32 enhälligt avstyrkt yrkandena i motionerna 1: 832 och II: 988 vill jag säga några ord i detta ärende. Om jag inte gjorde så, skulle det kanske uppfattas som om jag vore nöjd med utskottets avslagsyrkande, men det är jag inte. De problem som har föranlett ifrågavarande motion är knutna till allmänhetens möjligheter att benyttja sig av allemansrätten i ett tidsskede, då den trafiktekniska utvecklingen har medfört helt andra förhållanden än de som rådde för t.ex. en mansålder sedan. Den nuvarande starka trafiken på våra vägar tillåter inte att bilar parkeras invid vägkanterna som man gjorde förr, och bilen är nu det transportmedel som huvudsakligen användes vid utflykter i skog och mark, vare sig det gäller skogspromenader eller bäroch svampplockning. Man kan inte parkera bilen någonstans, och därför blir det inte några skogspromenader. Det skulle många gånger vara möjligt att parkera bilen ett stycke in på en skogsväg, men där möter en förbudsskylt som förhindrar detta. Det är lätt att förstå att det här irriterar allmänheten. Att det också kan vara ett problem för skogsägaren att tillåta användandet av skogsvägarna är vi motionärer medvetna om. Vi har därför också i vår motion pekat på möjligheten att lämna ett högre statsbidrag till sådana skogsvägar som allmänheten får använda. De organ, som lämnat remissyttranden i ärendet till jordbruksutskottet, synes huvudsakligen ha sett på den här frågan ur skogsbrukssynpunkt. Men den andra parten, allmänheten, har helt naturligt inte kunnat beredas tillfälle att lämna något remissyttrande. Om så ha de kunnat ske, är jag övertygad om att remissvaren blivit åtskilligt mer nyanserade. Jag är medveten om att olika intressen måste beaktas i samband med ett ökat användande av skogsvägarna av allmänheten, men dessa svårigheter får inte betraktas som oöverkomliga. De hinder som nu finns måste vi försöka övervinna därför att det finns ett allmänt behov av att kunna använda bilen i samband med utflykter i skog och mark. Det här problemet blir inte löst nu genom att motionsyrkandena avvisas, och därför kommer säkerligen dessa frågor att aktualiseras på nytt. Av den anledningen har jag i dag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Herr Lundström har frågat mig om jag vill medverka till en liberalare tillståndsgivning i fråga om charterresor till mer avlägsna mål än Medelhavsområdet.

Samtidigt fastställde Kungl. Maj:t också principen om en starkt återhållsam tillståndspolitik beträffande denna typ av flygningar. Principen gäller alltjämt inte bara i Sverige utan även i Danmark och Norge. En interdepartemental skandinavisk arbetsgrupp som på trafikministrarnas uppdrag företagit en översyn av de skandinaviska = charterflygbestämmelserna fann i sitt 1968 avgivna utlåtande det ej vara ändamålsenligt att ändra den skandinaviska charterpolitiken i berörda hänseende. Jag vill inte bestrida att intresset för interkontinentala charterflygresor ökat under senare tid. Någon — men inte särskilt betydande — trafik till sådana destinationer har kanaliserats via länder som Tyskland och Schweiz till icke skandinaviska charterföretag som arbetar intimt samman med ifrågavarande länders egna linjebolag. Det är också riktigt att önskemål kunnat noteras från vissa utvecklingsländer om en ökning av sällskapsresetrafiken dit. För att själva kunna tillgodose efterfrågan på billiga resor till interkontinentala destinationer har de IATA-anslutna linjebolagen infört olika slag av rabatterade sällskapsresepriser. SAS hör till de bolag som varit mest aktiva för att på detta sätt komma i läge att ta upp konkurrensen från charterbolagen. Tillkomsten i en snar framtid av större och snabbare flygplan förutses ge anledning till ytterligare sänkningar av biljettpriserna. Samtidigt som biljettpriserna går ned stiger emellertid bolagens kostnader. För SAS liksom för andra linjeföretag kommer denna utveckling att innebära betydande pro blem. I en situation av fallande priser och stigande kostnader är det ett väsentligt intresse för SAS att expandera, d.v.s. öka sin omsättning, för att kunna hävda sig i den hårdnande konkurrensen med andra linjebolag. I ett sådant läge bör SAS:s expansionsmöjligheter inte utan tvingande skäl begränsas genom åtgärder som i sista hand gynnar företag vilka tillåts arbeta på gynnsammare <:konkurrensvillkor än som är SAS medgivna bl.a. på grund av dess ofrånkomliga medlemskap i IATA.

Den intresseavvägning som här anmäler sig har lett till att i Skandinavien, liksom i de flesta länder med behov av en omfattande trafikförsörjning i fråga om lin jefart, bestämmelserna om tillståndsgivning för chartertrafik tillämpats med beaktande av risken för en ur holkning av linjefartens vitala trafikunderlag. I vissa länder har t.o.m., stadgats totalt förbud mot allt charterflyg för sällskapsresor. De skandinaviska länderna har ändå sedan länge fört en i jämförelse med utlandet mycket liberal charterpolitik med avseende på sällskapsresor. Sällskapsresetrafiken har bl.a. på grund härav kunnat utveckla sig så att Skandinavien i förhållande till folkmängden nu torde svara för den största charterproduktionen i Europa. Den mycket omfattande chartertrafik vi redan har torde i allt väsentligt tillgodose den stora allmänhetens behov av billiga resor för vila och rekreation i ett varmare klimat än vårt eget. Det kan knappast sägas vara något allmänt intresse att medverka till en utveckling av denna trafik i former som skulle försvåra en rationell lösning av luftfartens strukturproblem på längre sikt. Vad angår u-länderna har dessa givetvis ett intresse av ökad turisttrafik. Härvid talar Algerstadgan mycket riktigt om behovet att främja turisttrafiken genom lägre avgifter. Den talar emellertid inte om att det skall ske genom trafikens överförande från linjefart till icke regelbunden luftfart.

Herr talman! Till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet ber jag att få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. De av statsrådet anförda skälen till den situation som nu råder på det berörda området är kända. Jag begriper mycket väl svårigheten för Sverige att ensidigt göra avsteg från den skandinaviska överenskommelsen att förbjuda chartertrafik på interkontinentala destinationer, Det är svårt, för att inte säga omöjligt. Men min fråga var om statsrådet ville medverka till en liberalisering av tillståndsgivningen i fråga om chartertrafik till avlägsnare länder än Medelhavsområdet. Jag frågade alltså om statsrådet ville söka verka för en sådan lättnad i rådande bestämmelser att en friare konkurrens på avlägsnare länder blev möjligt. Nu anser statsrådet tydligen att det inte är möjligt. Huvudskälet till den ståndpunkten är uppenbarligen att saken betraktas som en ren konkurrensfråga. SAS:s expansionsmöjligheter skulle bli lidande. Såsom motiv för ett fortsatt upprätthållande av nuvarande ordning anförs bl.a. att en interdepartemental skandinavisk arbetsgrupp, som efter ett par års överväganden avgav en rapport 1968, fann det ändamålsenligt att inte ändra chartertrafikpolitiken. Jag betvivlar inte att innehavaren av ett stabilt förankrat monopol kan an föra liknande synpunkter hur länge som helst. Varje ökning av konkurrensen kan alltid sägas skada monopolet. Däremot är det från allmän synpunkt ingalunda sagt att de anförda skälen alltid är hållbara. SAS har givetvis en mycket hård konkurrens på de av internationella flygbolag trafikerade linjerna, men bolaget söker ju i gengäld stärka sin ställning genom monopolet på inrikes linjetrafik. Det sistnämnda monopolet går ju till och med längre i Sverige än vad det gör i Norge, där lika stränga bestämmelser inte upprätthålles. Vad nu nordisk chartertrafik bortom Medelhavsområdet beträffar vill jag ändå ifrågasätta, huruvida inte någonting har skett sedan den undersökning gjordes 1966—1968, vilken ledde till att man förordade en fortsättning på nu rådande förhållanden. Vad som hänt är bl.a. följande, För det första har SAS genom förvärv av Transair och tidigare innehav av Scanair numera fått betydande egna resurser för svenskt charterutbud. För det andra har regeln om förbud mot charterresor på linjer där SAS:s reguljära trafik är koncessionerad i så måtto suspenderats att SAS självt nu prövar chartertrafik på vissa av dessa linjer eller i varje fall avsett att göra det efter den 1 oktober. De rabatterade sällskapsresepriser som inrättats för sällskap på 10—20 charterresenärer till orter på reguljära linjer är ostridigt en sorts charterresor som förvägras andra charterföretag. Därtill kommer att SAS genom sitt eget försäljningsbolag gör reklam för sådana sällskapsresor på, att döma av reklamen, klart charterbetonade villkor beträffande hotell, pension 0. S. V. Statsrådet säger att SAS har varit ett av de flygbolag som särskilt aktivt har verkat för att på detta sätt kunna ta upp konkurrensen med charterbolagen. Men, herr statsråd, vilken konkurrens gäller det då? I varje fall tydligen inte någon nämnvärd konkurrens med utom skandinaviska charterbolag i Europa, eftersom denna enligt interpellationssvaret inte varit av någon särskild betydelse. Och någon konkurrens från skandinaviska charterbolag har man tydligen inte alls haft. Enligt den skandinaviska överenskommelsen skall en starkt återhållsam politik föras beträffande sådana tillstånd till flygningar, och det har, såvitt jag vet, också varit så. Jag tror att det inte har givits något enda tillstånd till charterflygningar.

Jag finner det personligen naturligt att ett företag söker stärka sin ställning genom en sund konkurrens. Att göra det i skydd av en monopolsituation, som det nu faktiskt här är fråga om, anser jag vara förkastligt, och det cavsett om monopolet är enskilt eller statligt. Nu kan man ju säga att i fråga om ett statligt företag råder det speciella förhållanden. Jag tror att statsrådet Norling har samma uppfattning som jag om konkurrensens betydelse och att ett företag inte skall få tillvälla sig några speciella förmåner i kraft av en monopolställning. Det förefaller dock ibland som om den som har att svara för ett av de statliga företagen kan acceptera förbud mot konkurrens med just det företaget. Jag beklagar en sådan utveckling i de fall då monopolet inte är betingat av praktiska skäl. Telefonmonopolet t.ex. är ju utomordentligt nödvändigt. Man kan naturligtvis inte — så som det var en gång i världen — ha flera olika telefonbolag i ett så litet land som vårt. Ett sådant speciellt skäl föreligger emellertid inte, när det gäller chartertrafiken på interkontinentala länder. Som vanligt går konkurrensbegränsningen ut över allmänheten, och det var skälet till att jag framställde denna interpellation. Jag har nämligen kommit i kontakt med många människor, som gärna skulle vilja resa längre bort, t.ex. till Afrika, och som kanske får en viss möjlighet härtill genom SAS:s s.k. charterbiljetter. Jag tror dock att konkurrensen är betydelsefull för prisbildningen. Möjligheten att resa till mera avlägsna mål till lägre kostnad är cändligt betydelsefull för dem som inte har råd att resa med flygföretag, vars prissättning sker under visst monopolskydd. Därför tror jag att det från allmänhetens synpunkt är av utomordentlig betydelse att charterbolag från Sverige, Danmark m.fl. länder så långt som det kan vara rimligt tillåtes att verka, så att priserna därigenom pressas — givetvis under förutsättning att säkerhetsförhållandena är jämbördiga. Jag tycker att statsrådet förefaller att vara litet osäker om vad han verkligen själv vill. Jag tror mig förstå att statsrådets ståndpunkt i sin ställning som kommunikationsminister är klar men också att han själv förstår betydelsen av att en så fri prisbildning som möjligt är nödvändig, om det bara inte vore så att man i det här fallet måste slå vakt om SAS. Statsrådet har i sitt interpellationssvar medgivit att intresset för interkontinentala charterresor ökat på senare tid.

Här borde kunna åstadkommas vissa lättnader. Till skälen kan också fogas det som statsrådet själv medger, nämligen att det finns ett stort intresse hos u-länderna för en ökad turisttrafik.

Herr talman! Herr Lundström yttrade i slutet av sitt inlägg att det kunde vara på tiden att revidera detta system som enligt vad han sade inte längre behöver existera. Jag tror att herr Lundström — fastän han inte sade det i sitt inlägg — är lika medveten som jag och alla andra om att det finns en annan mycket vital fråga som vi inte skall glömma bort i denna diskussion, nämligen SAS:s verksamhet över huvud taget. Herr Lundström kan inte vara okunnig om hur många år det har tagit för de skandinaviska länderna att göra SAS till vad SAS är i dag. Det har krävt många kompromisser och år av mödor och besvär från de tre ländernas sida, som det skulle ta alltför lång tid att här ens antyda, innan vi kommit fram till den situation där vi är i dag, då SAS är ett över hela världen respekterat flygföretag. Det är mot den bakgrunden som jag betraktar det som oerhört allvarligt att i en diskussion som denna inte ens antyda något om denna problematik. Bakom vad som tas upp i interpellationssvaret ligger, förutom vad som där säges, just risken att SAS:s verksamhet på ett eller annat sätt skulle kunna bli utsatt för ett sådant tryck som jag förutsätter att inte heller herr Lundström skulle vilja vara med om. Vi får inte glömma att charterverksamheten i stor utsträckning kan karakteriseras som en skumning av trafiken. Charterbolagen utnyttjar nämligen gärna sin kapacitet säsongvis på de olika destinationerna och överlåter på SAS att vara ensam med sin tidtabellsfixerade trafik på samma destinationer under tider då beläggningen är ringa. Charterbolagen kan av naturliga skäl inte säkerställa vår trafikförsörjning. Det måste SAS göra.

Just detta ligger såvitt jag förstår precis i linje med allmänhetens vitala intresse, som herr Lundström här talar om. Vad u-hjälpsaspekten angår vill jag erinra om att det svenska statliga u-hjälpsarbetet givits sin administrativa form och sin ekonomiska ram genom beslut av statsmakterna. Att tillmäta biståndssynpunkten avgörande betydelse i frågor som nära berör vår internationella luftfarts utvecklingsmöjligheter och verksamhetsformer skulle enligt min uppfattning ge anledning till betänkligheter inte minst här i riksdagen.

Herr talman! Chartertrafiken kan naturligtvis diskuteras från olika utgsångspunkter. Herr statsrådet hade såvitt jag förstår två infallsvinklar — den ena att det inte fanns särskilt stort behov av att flyga billigare på längre sträckor än man nu gör. Det är naturligtvis alltid svårt för någon att å andras vägnar bedöma hur stort behov som finns av det ena och det andra. Den andra avser SAS. Det argumentet var starkare i ett läge när SAS stod som ett renodlat linjetrafikföretag. Men i dagens läge, när SAS startat eget, sedan tagit över det största svenska charterflygföretaget och därefter en av de största konkurrenterna försvunnit ur marknaden, är ju SAS realiter ägare av det helt dominerande charterföretaget, alltså dominerande part på båda sidor. Jag tycker ändå att statsrådets argument är rimliga, men ur en litet vidare synvinkel än bara beträffande SAS. Om man ser chartertrafiken och den linjebundna trafiken globalt, finns det nämligen motiv för att hålla tillbaka chartertrafiken just därför att den tar den bästa biten av kakan och gör att antalet linjer totalt blir mindre och avståndet mellan turerna större. Det argumentet bygger på att man på trafikflygområdet över huvud taget vill ha priserna på en relativt hög nivå för att verksamheten så långt möjligt skall betala sig själv, så att man inte hamnar i ett läge med en priskonkurrens som gör att de företag som subventioneras mest vinner. Då flyttas en allt större andel av lufttrafikkostnaderna över på skattebetalarna, alltså det läge som rådde i början av 1960-talet. Situationen i det avseendet ser kanske också litet hotande ut i dag, när vi vet att företagen återigen måste göra stora ekonomiska uppoffringar för introduktion av nya stora trafikflygplanstyper — dyra sådana — samtidigt som en priskonkurrens tydligen har kommit i gång. IATA har uppenbarligen klappat ihop på Nordamerikarutten, som är mjölkkon för en stor del av världens trafikflygföretag. Eftersom det existerar många företag med ett nationellt prestigetänkande bakom finns det en risk för att man börjar pumpa in skattepengar och att alliså konkurrensen i detta läge inte fungerar som den gör i ett klassiskt ekonomiskt mönster, eftersom respektive företag inte är beroende enbart av sina trafikinkomster. Från detta perspektiv finns det alltså ett önskemål att lufttrafiken totalt skall vara reglerad och priskontrollerad. I det läget är självfallet chartertrafik en komplikation i bilden. Om statsrådet hade hållit sig till det argumentet hade hans argumentation varit stark. Men argumenteringen är inte lika stark när herr statsrådet här framför allt skjuter fram hänsynen till det egna skandinaviska företaget, speciellt som ju detta företag agerar så att säga på båda sidor i denna konflikt.

Herr talman! Det förefaller mig ganska svart att tro att SAS har rott upp sig ekonomiskt under de senaste åren därför att företaget inte har haft någon konkurrens av chartertrafik från Skandinavien på de längre sträckorna. SAS har rott upp sin ekonomi på helt andra grunder, såvitt jag förstår. Jag undrar f. ö. om man verkligen kan säga att SAS:s ekonomi är beroende av om dessa charterresor ifrån Skandinavien tilllåtes eller inte. Sådana flygningar förekommer nu från Tyskland och Schweiz. Visserligen säger statsrådet, att detta charterflyg inte har haft så stor betydelse hittills. Men det kan ju få stor betydelse. Resultatet blir då att de som vill resa längre bort reser till dessa länder och fortsätter därifrån med någon av deras chartergrupper. Jag tror inte det vore så förfärligt förmånligt, om vi skulle komma dithän. Då vore det väl bättre att tillåta skandinaviska charterföretag att utföra dessa transporter. När statsrådet nu så starkt uppehåller sig vid de ekonomiska frågorna och understryker att det monopolistiska skyddet i berörda avseende är oundgängligt för SAS:s ekonomiska grundval, skulle jag vilja fråga: Hur är det resonemanget förenligt med den svenska näringsfrihetslagstiftningen? Jag har läst att researrangörernas tekniska samorganisation i en skrivelse också har undrat över den saken och ansett att näringsfrihetsombudsmannen borde tillfrågas om sin syn på situationen. Det skulle vara intressant att höra, om statsrådet någon gång varit inne på tanken att spörja honom. Jag vet inte i vilken mån som näringsfrihetsombudsmannen har att granska konkurrensbegränsningar som skett genom regeringsbeslut utan riksdagens konfirmation. Något sådant fall har vi väl inte haft. Det vore under alla förhållanden intressant med en kartläggning från den synpunkt som jag här har berört. En annan sak som jag tänkte beröra men som jag glömde bort i mitt förra anförande är denna: Har man kommit i gång med den här s.k. chartertrafiken på de ordinarie linjerna, t.ex. till Afrika, som skulle börja i oktober? Har man i så fall gjort några erfarenheter och hur kommer de erfarenheter som man så småningom får att utnyttjas? Kommer man att dra slutsatsen att trafiken är så omfattande att konkurrens kan tillåtas eller att den är så obetydlig att det inte är någon idé att fasthålla vid förbudet? Något slags summering av erfarenheterna måste väl ändå ske efter en viss tid.

Herr talman! Det var inte min avsikt att blanda mig i denna debatt, men statsrådet Norling gjorde två — låt mig säga obetänksamma — reflexioner som föranledde mig att begära ordet. Han åberopade eller rättare sagt avfärdade u-landsintresset. Han gjorde det med två argument. Det ena argumentet var att vi hjälper u-länderna genom SIDA. Ja, nog tycker jag att det må vara tillåtet, herr statsråd, att tänka på u-länderna även utanför SIDA och den rambudget som finns för det ämbetsverket. Det andra argumentet var till och med litet cyniskt. På tal om Algerstadgan och dess önskemål att man skall främja turisttrafiken genom lägre avgifter sade statsrådet, att denna stadga »talar emellertid inte om att det skall ske genom trafikens överförande från injefart till icke regelbunden luftfart». Nej, men det är inte fråga om överförande, herr statsråd, utan om främjande. Det är alldeles uppenbart att man främjar turisttrafik till länder som exempelvis Kenya och Tanzania bättre genom charterflygningar än genom linjeflygningar. De senare är ju ekonomiskt omöjliga att använda för flertalet resenärer.

Herr talman! Detta blir mitt sista inlägg, eftersom jag skall gå över till andra kammaren. Till herr Lindblad vill jag säga att den period som nu ligger framför SAS under inga förhållanden blir någon lugn period. Den som tror det tror helt fel. Framför SAS ligger — liksom framför andra flygföretag i världen — jumbo-jet-perioden, som innebär större kostnader men också större kapacitet. Såvitt jag förstår, måste vi så långt möjligt garantera SAS expansionsmöjligheter. Med större kapacitet måste företaget ha expansionsmöjligheter, annars är det ju ingen mening med att det ens försöker vara med under jumbo-jet-perioden. Jag tackar herr Lindblad för exemplet om priskonkurrensen på Nordatlanttrafiken; det är nämligen ett utmärkt exempel på sådant som vi här diskuterar. Till herr Lundström vill jag säga: Jag tror inte att frågan i första hand gäller hur SAS:s ekonomiska situation i dag har kunnat förverkligas. Jag tror inte heller att jag sade att SAS:s nuvarande ekonomiska ställning har sin grund i att man haft det ena eller andra förhållandet på chartertrafikområdet under SAS:s uppbyggnadsperiod. Däremot sade jag att SAS:s ekonomiska ställning i dag har kommit till under många år av besvärligt arbete. Nu gäller det trots allt inte hur SAS ser ut i dag, utan hur SAS skall klara sig i framtiden. Vi kan se hur dagens situation är, men framtiden måste vi komma till klarhet om — det är den vi skall diskutera. Vad sedan gäller frågan om näringsfrihetsombudsmannens eventuella inställning till dessa förhållanden, så utgår jag ifrån att han, som vanligt, själv uppmärksammar dessa frågor, om han skulle finna det befogat.

Herr talman! Jag hoppas att jag inte försenar statsrådets övergång till andra kammaren — jag skall bara ta någon minut i anspråk. Om SIDA skall avge yttrande när det gäller behandlingen av en ansökan om charterflyg till de delar av världen där SIDA har sin verksamhet vore det bra om SIDA gjorde det officiellt och inte bara genom ett inofficiellt yttrande. Principiellt vore det utmärkt om SIDA hörs i charterfrågorna.

Herr talman! Herr Axel Kristiansson har frågat om jag är beredd att redogöra för de åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas för att mildra verkningarna av de skador som på grund av extrema väderleksförhållanden drabbat jordoch skogsbruket. Som herr Kristiansson framhållit i sin interpellation har vi redan ett fungerande skördeskadeskydd. Skyddssystemet har förbättrats i den takt det varit praktiskt möjligt. Detta har lett till ökat medelsbehov för skördeskadeskyddet. Anspråken på medel till ersättningar på grund av skador på 1969 års skörd torde bli större än under tidigare år. För att göra det möjligt att betala ut skördeskadeersättningar vid normal tidpunkt har Kungl. Maj:t begärt att statens jordbruksnämnd och statistiska centralbyrån före den 1 december 1969 skall komma in med en beräkning rörande medelsbehovet för skördeskadeersättningar. Beräkningen avses ligga till grund för en bedömning, om ytterligare medel till skördeskadefonden behöver begäras hos riksdagen. Jag vill i detta sammanhang vidare erinra om att lantbruksnämnderna redan enligt nu gällande bestämmelser har möjlighet att bevilja låntagare med statliga lånegarantier lättnader i bl.a. amorteringsskyldigheten. Frågan om samhällsstöd vid skador på skog har utretts av 1968 års stormskadeberedning. Med anledning av årets stormskador har regeringen föreslagit höstriksdagen vissa stödåtgärder som grundas på beredningens förslag. I första hand föreslås stöd till inventering av de inträffade skadorna. Regeringen föreslår vidare statliga garantier med sammanlagt 20 miljoner kronor för lån till bl.a. avverkningsoch lagringskostnader i syfte att underlätta för skogsägare med likviditetssvårigheter att utan dröjsmål ta till vara den stormskadade skogen.

Herr talman! Jag vill till jordbruksministern uttala mitt tack för svaret på min interpellation vilket i och för sig väl inte innehöll några nyheter men som vittnar om en positiv inställning till de problem som jag tagit upp. När jag säger att det inte innehåller några nyheter är detta i och för sig inte något underkännande. Jag är full medveten om att det inte är så lätt att finna några nya radikala grepp att lösa dessa problem med. Det är ju rätt naturligt att man i första hand hänvisar till det fungerande skördeskadeskydd som vi har och som undan för undan förbättrats, såsom jordbruksministern säger. Vad han då närmast åsyftar är väl det faktum att vi har en anmälningsplikt som innebär att alla jordbrukare så att säga är med i det skyddet, och det är en väsentlig sak. Ingen blir stående utanför. Vidare meddelas, att förundersökningar har gjorts innebärande beräkningar av medelsbehovet. De skall vara klara före den 1 december. Jag får väl närmast tolka detta så att ersättning kommer att betalas ut oavsett hur stora skadorna är och även om de belopp som finns tillgängliga inte skulle räcka. Interpellationssvaret omnämner vidare den möjlighet som lantbruksnämnderna har att lämna amorteringsuppskov. Även om den objektiva skördeuppskattningen ännu inte är klar, så kan man till den del den är det, tillsammans med den subjektiva skördeuppskattningen, på goda grunder påstå att 1969 års skörd har varit mycket svag. Den är den sämsta på 1960-talet, och man får gå tillbaka till 1955 för att finna en skörd som var sämre, då endast obetydligt sämre. Den gången inregistrerades siffran 2,5 mot i år siffran 2,6. Detta är ett intressant om än dystert konstaterande, för så sent som i våras, när vi diskuterade jordbrukets situation, hade ju expertisen på regeringssidan den uppfattningen att något sådant inte kunde inträffa i vår tid. När man gör dessa jämförelser med 1955, skulle jag nog vilja påstå att ojämnheten " år är större, vilket innebär att vissa områden i detta land sannolikt har fått betydligt sämre skörd än 1955. Detta säger klart att situationen i dag är besvärlig för jordbrukarna på många håll. En av de bidragande orsakerna till att jag interpellerade här — dock inte den avgörande — var ett uttalande som jordbruksministern gjorde en gång under hösten innan skörden var bärgad. Jag avlyssnade det i en radiointervju. Frågan var: Hur går det nu med bönderna? Jordbruksministern svarade att man hade kommit överens med bönderna om priserna. Det fanns vidare ett fungerande skördeskadeskydd, och bönderna stod en självrisk av 15 procent. Detta ger ganska lätt en okritisk lyssnare den uppfattningen att den förlust som jordbruket gör i detta fall begränsar sig till de 12—15 procent som självrisken innebär. Resten har man garantier för. Jag anser att detta inte är att tala om hela sanningen. Jag vill inte påstå att jordbruksministern har velat undanhålla den, men det går kanske inte att i en intervju så där hastigt få in hela bilden. Jordbruket får därtill ta många risker och förluster ett sådant här år, av det slag som skördeskadeskyddet inte täcker. Jag tänker på alla de utvintringsskador som har förekommit. Man har fått så på nytt, vilket har inneburit dubbla = utsädeskostnader. Skördeskadeskyddet täcker inte på något sätt dessa kostnader, vilka är rätt väsentliga och i vissa fall uppgår till ett belopp kanske lika stort som självrisken. Jag tänker på de kostnader som uppstår därigenom att en vallinsådd exempelvis inte gror eller blir förstörd av torkan. Även i det fallet kommer en ytterligare utsädeskostnad in i bilden. Man får inte heller glömma de arealer som inte blev sådda under det här året och som således inte alls kom med i förlustberäkningen. Det kan vidare ifrågasättas om inte de normvärden från vil ka man utgår när självrisken beräknas alltjämt ligger så lågt att den verkliga förlusten i realiteten blir större än självrisken. Så är sannolikt förhållandet, och det är egentligen från den nivån som förlusten bör räknas. Nåja, jag skall återgå till svaret och vill än en gång säga att det är skrivet i en positiv anda. Vad gäller jordbruket är problemet i första hand och omedelbart ett kreditproblem — jag vill poängtera att jag inte är ute efter några gåvor till jordbruket. Jordbruksministern sade att lantbruksnämnderna har befogenhet att lämna uppskov med amorteringar på garantilån, och det är naturligtvis gott och väl. En hel del krediter ligger emellertid betydligt sämre till, främst rörelsekrediterna, och därvidlag sitter naturligtvis jordbruket illa till med hänsyn till gällande kreditrestriktioner, som är föranledda av den överhettade ekonomi vi lever i för närvarande. Det vore ju tacknämligt, om det kunde ske något slags åtskillnad, så att det blev lättnader också på den punkten. Jag tror vidare att det är angeläget att regeringen följer denna fråga framåt. Skördeskadeskyddet utlöses ju normalt inte förrän i mars månad, och det kan väl knappast bli tidigare den här gången. Utfallet härav är i hög grad avgörande för jordbrukets situation, och det kan hända att de värsta problemen kommer på vårsidan, när det är fråga om att skaffa utsäde och gödning för en ny sådd. I fråga om skogen, där stormhärjningarna på många håll varit ödesdigra, har jordbruksministern presenterat vissa nyheter, och de är att notera med tacksamhet. Nu har det ju stormat flera gånger i rad, och nästan hela landet har drabbats, så man kan väl säga att stormskadorna, med den omfattning som de har fått denna höst, inte bara är en olycka för den enskilde utan en nationalolycka. Det är naturligtvis ett samhällsintresse av stora mått att ta till vara den stormfällda skogen. Det är av den anledningen dubbelt tack nämligt att notera vad som här har föreslagits i fråga om krediter, i första hand för avverkningen. Kompletterat med den proposition som föreligger om lättnader beträffande spärrarna för insättning på skogskonto gör detta att skogsägaren väl något så när kan klara den ekonomiska situationen i nuet. Självfallet uppkommer det svårigheter framöver, eftersom för många jordbrukare det egentliga underlaget för den framtida inkomsten är undanryckt, jämte återställningskostnader som inte är så oväsentliga. Herr talman! Jag vill med dessa ord än en gång tacka jordbruksministern för svaret.
Herr talman! Herr Axel Kristiansson sade att hans interpellation hade föranletts av en intervju i Sveriges Radio, där jag hade uttryckt mig så att den okritiske lyssnaren kunde få en felaktig bild av situationen. Jag uttryckte mig fullständigt korrekt, för det förhåller sig så att vårt skördeskadeskydd i princip ger jordbrukaren 15 procents självrisk. Jag är medveten om att detta är en utomordentligt invecklad fråga, och det lär knappast vara möjligt att i alla detaljer ge en uttömmande redogörelse för den ens i ett timslångt radioföredrag. Mitt svar var emellertid helt korrekt. Sedan vill jag göra ett par påpekanden med anledning av herr Kristianssons inlägg. Bland de faktorer som kunde inverka ogynnsamt för jordbrukaren skulle enligt herr Kristiansson vara den omständigheten att stora arealer ligger obesådda och att jordbrukaren då självfallet inte kan få någon ersättning, eftersom han inte sått någonting på dessa arealer. Enligt de uppgifter jag inhämtat är den obesådda arealen 1969 den minsta vi haft. Det kan alltså inte på något sätt komma att inverka ogynnsamt för jordbrukaren. Vidare har jag framhållit i interpel lationssvaret att Kungl. Maj:t begärt att jordbruksnämnden och statistiska centralbyrån snarast möjligt räknar ut hur mycket pengar som behövs för skördeskadeskyddet. Vi har inte begärt detta därför att jordbrukarna löper någon som helst risk att inte få den ersättning som de försäkringsmässigt är berättigade till. Skördeskadeskyddet är ju avsett att täcka kostnader för katastrofer av den typ vi upplevt i sommar, och »försäkringsbolaget» är ett av de bästa man kan tänka sig, nämligen riksdagen. Denna har beslutat att betala ut de kostnader som man försäkringsmässigt kan komma fram till. Vi räknar med att ha cirka 150 miljoner kronor tillgängliga för detta ändamål, och riksdagen har dessutom utfäst sig att utbetala 75 miljoner kronor efter anmälan. Det är möjligt att dessa belopp räcker, men jag vill vara på den säkra sidan att riksdagen har fattat sitt beslut redan när pengarna skall utbetalas. Det var anledningen till Kungl. Maj:ts uppdrag åt statens jordbruksnämnd och statistiska centralbyrån. Jag har en känsla av att jordbrukets situation just nu inte är fullt så katastrofal som här har gjorts gällande. Jag utläser detta av den omständigheten att ytterst få jordbrukare begärt anstånd med amorteringar på sina statliga lån. Det är möjligt att det ännu är för tidigt att dra några bestämda slutsatser, men denna relativt låga siffra tyder på att läget inte är så katastrofalt som man vill göra gällande. Möjligheten att få anstånd med amorteringar har ju inte hemlighållits. Det har tvärtom varit tämligen stora rubriker, när uppgifterna lämnats, om att jordbrukarna har dessa möjligheter. Jag vill fästa uppmärksamheten på att för dem som kommer i en besvärlig situation och inte får erforderligt stöd av det obligatoriska skyddet finns en möjlighet att få behovsprövad hjälp. Herr talman! Jag har redan i mitt svar sagt vad vi tänkt göra för att klara av situationen men har ändå velat göra dessa ytterligare kommentarer. Vad gäller skogssidan vill jag utöver vad jag sagt i interpellationssvaret tillägga att då vi senast diskuterade denna fråga för några veckor sedan, var vi mycket bekymrade för = arbetskraftssituationen och hur vi skulle klara avverkningen. Jag har nu glädjande nog fått siffror som tyder på att man i stort sett kunnat klara arbetskraftssituationen i de drabbade länen. I Hallands län, som berör oss båda, har man för dagen ett kvarstående behov av 20 huggare, men det beror på att man inte kan ta emot dem till följd av brist på bostäder. Situationen har alltså på detta område blivit gynnsammare än då vi senast diskuterade denna fråga.

Herr talman! Jag vill än en gång säga att det var ett riktigt grepp när jordbruksministern var tidigt ute för att se till att det fanns tillräckligt med pengar. Jag tvivlar inte alls på »försäkringsbolagets» likviditet i detta sammanhang. Kan vi också få pengarna i god tid, så är det bra. Men däremot är jag inte alldeles övertygad om att försäkringsskyddet slår alldeles perfekt och rättvist. Det slår ofta ojämnt, men det var inte den saken vi skulle ta upp till debatt i dag. Man kan väl ändå förutse att skyddet skall slå jämnare och rättvisare med den typ av skador som vi haft i år än när skadorna är föranledda av exempelvis motsatsen, nämligen för mycket väta. Då slår det som regel mera lotteribetonat. Men, herr jordbruksminister, åter till den där intervjun! Svaret var korrekt, säger jordbruksministern. Jag lade väl på minnet vad som sades, och det gick ut på att jordbrukaren står 15 procents självrisk, och sedan är allt i sin ordning. Men så enkelt är det inte. Jag har redan anfört att det finns vissa saker som ligger vid sidan om och som inte alls blir beaktade, men de är inte oväsentliga ett sådant år som detta. Så är det en annan sak som jag vill trycka ännu mera på. Det är just det faktum att man i praktiken rör sig med betydligt högre skördevärden än de normskördevärden från vilka man utgår i skadesammanhang. Om jordbruksministern går till en expert på lantbruksnämnden, en ekonomikonsulent, och frågar honom om han kan få en driftkalkyl att gå ihop med de normskördar som skördeskadeskyddet utgår ifrån, får han sannolikt det beskedet att det inte går. Man räknar med åtskilligt högre värden, och från dessa värden måste jordbrukarna självfallet känna förlusten. Vidare har vi frågan om de osådda arealerna, som det nu tydligen finns uppgift om. Det är möjligt att de är små, totalt sett, men de kan ändå vara för stora för den enskilde, och jag skulle vilja tillägga att om situationen inte hade varit den att man nära nog varit tvungen att kasta ut utsäde för att komma med i skördeskadeskyddet, så skulle de osådda arealerna sannolikt varit ännu större. Det finns också arealer som var besådda men som sedan blivit upplöjda därför att man förmenade att det inte var någon mening att skörda den svaga grödan. Jag tror därför att man inte kan nonchalera detta. Om man nu skall diskutera skördeskadeskyddets förträfflighet borde man på något sätt beakta dessa förhållanden framöver. Vad beträffar påståendet att man skulle ha ett mått på besvärligheterna i att ytterst få anstånd begärts beträffande amorteringar, så är det måttet kanske inte så pålitligt. Jordbruksministern skulle få ett bättre mått om han frågade exempelvis centralföreningarna, hur mycket varuskulderna har växt. Det är just där man kan utläsa hur situationen är i dag i jämförelse med motsvarande tidpunkt ett normalt år. Jag har inte, herr jordbruksminister, velat svartmåla. Jag har bara velat framhålla att situationen sannolikt är besvärlig i de delar av landet där skör den har slagit fel. Dit hör naturligtvis inte Hallands län.
Herr talman! Jag noterar först att vi är helt överens om att ett torrår är gynnsammare sett ur skördeskadeförsäkringssynvinkel än ett våtår, då skördeskadeförsäkringen kan utfalla mycket ojämnare. I fråga om normskördeberäkningarna vill jag bara fästa uppmärksamheten på att i den skördestatistiska nämnden, där jordbrukarna är företrädda, pågår en ständig översyn av problemet med normskördeberäkningarna. Man försöker på alla sätt förbättra skördeskadeskyddet genom att göra en bättre indelning i ersättningsområden o. s. v. Vi försöker alltså undan för undan förbättra hela systemet. Jag kan inte frångå min uppfattning beträffande de områden som inte har blivit besådda och där ersättning inte lämnas. Just den typ av väderlek som vi har haft i år har medfört att man helt enkelt har kunnat beså större arealer. Så pass mycket bönder är vi båda två att vi kan utgå från det. Det är väl alldeles för tidigt att säga att man skall gå till jordbrukarnas föreningsrörelse och fråga hur jordbrukarna har det ställt just nu, ty hur fint ett år än har varit kommer inte inkomsterna förrän man har skördat. Problemet kan rimligtvis ännu inte ha uppstått. även om man har fått den bästa av alla skördar får man inte betalt för den förrän man har skördat. En värdemätare på behovet av ersättning är antalet ansökningar om anstånd med amortering. Om en lantbrukare ser att han får en mycket dålig skörd och har möjlighet att få anstånd med sin statliga amortering — den möjligheten står alltså öppen — försöker han i första hand få den lindringen. Emellertid har ytterst få begärt denna lindring, vilket jag tycker är en mätare på situationen. Det finns alltså inte någon an ledning att måla den dystrare än den är.

Herr talman! Jag ber självfallet inte att statsrådet skall gå till centralföreningarna och göra undersökningar. Jag sade bara att man där sannolikt bättre skulle kunna avläsa situationen än i lantbruksnämnderna. Centralföreningarna har bättre möjligheter att överblicka hela jordbruket. I stort sett alla jordbruk finns registrerade där. Den kategori som har statliga lån är ju ändå en begränsad kategori, låt vara att det kanske är dessa jordbrukare som sitter med de största skulderna. Att en lantbrukare inte får betalt för skörden förrän den är bärgad är naturligtvis riktigt. Men vi befinner oss i alla fall ett par månader efter skördetiden, och jag tror att en avstämning där nu skulle kunna göras.

Herr talman! En människas integritet är av den mest väsentliga betydelse för hennes liv. Denna integritet är intimt förknippad med hennes mentala tillstånd. Att bli förklarad lida av mental ohälsa innebär därför en stor förändring i en människas liv. För en ung person som på otillräckliga grunder förklaras lida av psykisk ohälsa och därmed skiljes från sin tjänst kan detta vara mycket allvarligt. Det skapar svårigheter för nytt arbete och kan innebära en helt förändrad framtid. Problemet är stort och berör många delar av vårt samhällsliv. Vissa fall har berört det militära området. Här kan nämnas en flyglöjtnant som efter många år nu synes få upprättelse.